Herr talman! Först kan vi diskutera kritikformen. Jag tycker det bör vara en samstämmighet mellan uttalandena och den debatt som förs. När det gäller 1975 års beslut vill jag först säga att det fördes en diskussion här tidigare om Stålverk 80. Sven-Erik Nordin pekade då på att anslagsbesluten i och för sig inte är lag, och det är väl tvivelaktigt om 1975 års energipolitiska beslut är lag. Jag har inte uppfattat det så, och frågan är om vi exempelvis skall producera mer el än vi behöver. Det är ju redovisat i er egen reservation att för att klara elbehovet behövs det en försiktig utbyggnad från 11 till 13 kärnkraftverk. Men om behovet inte är det som antagits, skall beslutet ändå fullföljas eller är det behovet som skall tillgodoses? I fråga om Göteborgs-Posten vill jag säga att vår granskning inte omfattat den delen. Den har tillkommit senare. Jag står fast vid vad jag sade, att vi inte tillåter och att vi inte heller kommer att tillåta ministerstyrelse. Det har vi gett uttryck för från vårt håll tidigare, bl.a. när vi granskat den förutvarande regeringen. Att läsa upp vad statsministern sade i intervjun skulle ta alltför lång tid under den här repliken. Intervjuaren ställde frågan om det räcker att några få vetenskapsmän säger nej. Sammanfattningsvis kan man då konstatera att herr Fälldin svarade att man bör välja den försiktiga linjen. Han sade också i ett annat avsnitt att så länge vetenskapsmän reser tvivel och invändningar mot att metoden ger ”den säkerhet som vi kräver föreligger enligt min mening denna grund”. Sedan är det intervjuarens slutsats att det räcker med att några få vetenskapsmän inte delar uppfattningen att avfallsproblemen kan lösas för att herr Fälldin skall säga nej. Det är alltså intervjuaren som säger ”några få vetenskapsmän”. Jag ställde också en fråga om uranbrytningen, som jag inte fick något svar på.

Herr talman! När det gäller frågan om ministerstyrelse återstår att plocka fram vid vilka tillfällen enskilda statsråd har fattat egna beslut till underlag för myndigheternas handlande. I det avsnitt som vi nu diskuterar har vi inte funnit något sådant. Utfrågningen i den del som det närmast gällde, nämligen i kontakterna med Vattenfalls chef, har från båda parter — av Jonas Norrby och av Olof Johansson — redovisats inför utskottet att ingendera parten har den uppfattningen. Beträffande uranbrytningen förstår jag inte alls vari osäkerheten ligger. Eftersom jag har följt detta ärende mycket nära, kan jag konstatera att de tidsplaner som har gällt också har följts. Handläggningen har grundats på ansökan från resp. företag, handlingarna har gått ut till kommunerna och kommunerna har inom föreskriven tid lämnat sina besked. Regeringen har också fattat beslut i enlighet med bygglagstiftningen. Det är svårt, Hilding Johansson, att på två minuter försöka redovisa en intervju som i utskrivet skick omfattar två A4-sidor. Vad jag frågade var om Hilding Johansson vidhöll att det var ett uttalande av herr Fälldin detta att en enda vetenskapsman skulle ha vetorätt. Jag har inte funnit stöd för det i intervjun.

Herr talman! Regeringens handläggning av energipolitiken är ingenting mindre än en stor skandal, och vår kritik är sannerligen inte avsedd att vara vare sig mild eller menlös. Konstitutionsutskottets granskning har, som Hilding Johansson redan påvisat här i kammaren i dag, pekat på en sällsynt olycklig kombination av handlingsförlamning när det gäller att fatta beslut och driftighet när det gäller att skjuta frågor framför sig. Detta är inga nyheter. Från socialdemokratiskt håll har vi här i riksdagen gång på gång pekat på detta och försökt få fram besked i olika frågor. Men när vi frågar statsministern får vi först svar av energiministern. När vi frågar ekonomiministern om de ekonomiska konsekvenserna får vi också höra energiministern. Först när frågorna upprepas kommer statsoch ekonomiministrarna fram ur sina gryt. Tidsplaner förskjuts. Hilding Johansson talade om Barsebäck 2. Så sent som den 7 november 1977 fick Birgitta Dahl i ett annat ärende beskedet här i kammaren att ställningstagandena rörande Forsmark 3 skulle redovisas före årsskiftet. I maj 1978 är regeringen klar att ge Vattenfall ytterligare utredningsuppdrag om Forsmarksreaktorn. Alla som jobbar med utrustning och byggnation får alltså sväva i fortsatt ovisshet. Ringhals 3 står nu färdigställt och ett beslut kan enligt ekonomiministern inte väntas före sommaren. Det dröjsmålet motiverades av att ytterligare internationell expertis krävdes för att granska ansökan och kärnbränslerapporten. Och det duger inte med vilken expertis som helst.

Att detta inte är en adekvat beskrivning av en väljarmajoritets känslor i det borgerliga lägret vågar jag ta gift på. Per Unckel kan börja med en opinionspejling i sin egen hemort, STAL-LAVAL:s Finspång, för att höra hur man där ser på den nya inriktningen av energipolitiken, som beröms så mycket i KU:s majoritetsbetänkande. Efter interpellationsdebatten i riksdagen den 17 mars mellan Ingvar Carlsson och Gösta Bohman har vi fått ökad klarhet — kanske, är bäst att tillägga — i Ringhals-frågan. Energiministern har sagt att det nog kan bli besked angående Ringhals 3 före sommaren. Det sade han sedan herr Fälldin deklarerat att det för ett negativt beslut räcker med någon enstaka expert som är tveksam angående säkerhetsfrågornas lösning. Någon enstaka i hela världen! Inte undra på att industridepartementet lagt på ett kol för att gå ut och leta. Det vore ju fantastiskt om alla i hela världen som gör anspråk på experttiteln skulle vara överens i just denna fråga. Man kan bara undra över vilka samhällsreformer vi skulle ha vågat oss på tidigare om motsvarande anspråk på enighet hade ställts upp. Det här kan inte vara annat än ett sista försök att rädda herr Fälldins förhastade vallöfte. Och det ställer moderaterna och folkpartiet alltså upp för. Väljarna gör klokt i att uppmärksamma hur det borgerliga samregerandet i sig ges en sådan prioritet att alla sakpolitiska överväganden, visserligen uppenbarligen efter hårda förhandlingar och förvillande utspel från olika statsråds sida, men ändå, får vika för intresset av att bevara den borgerliga regeringen. Det är tydligt att moderaterna värderar tillfället att bedriva en allmänt konservativ ekonomisk politik, där bördorna läggs på dem som har minst möjligheter att bära dem, så högt att ansvaret för den framtida energiförsörjningen får vika. Samtidigt är de beredda att betala ett högt pris för att få borgerligheten samlad i kamp mot löntagarfonderna. Folkpartiets bevekelsegrunder är svårare att få grepp om, men det behöver vi inte spekulera över här. Det räcker med att konstatera att någon energipolitik värd namnet har vi inte längre trots 1975 års energipolitiska beslut. Detta, herr talman, har skapat oro hos stora medborgargrupper och är inte något illasinnat påfund av den socialdemokratiska oppositionen. Nu säger man i majoritetsutlåtandet att energipolitiken hör till näringsut skottets arbetsområde. Därmed försöker de borgerliga värja sig mot en sakdebatt, och det kan jag förstå. Men människorna i kärnkraftsindustrin och på byggsidan, alla de som jobbar i Forsmark, Västerås, Karlskrona, Finspång och andra orter som berörs och de som är beroende av energin för sin välfärd ser inte så formellt statsrättsligt på detta. De kräver av regeringen att det åtminstone är klart vad regeringspolitiken innebär. De tolererar inte att enstaka statsråd ständigt gör uttalanden om olika frågor som sedan dementeras av andra. De kräver besked av en regering som arbetar under ett kollektivt ansvar. Och det är, herr talman, även konstitutionsutskottets uppgift att värna om det kollektiva ansvarets princip. Vi har inte ministerstyrelse i vårt land, och när vi nu upplever hur partierna i regeringen — i Fälldinparlamentarismens tid — ständigt drar åt olika håll måste även de som har känt sympati för ett system med starkare inslag av ministerstyrelse rygga tillbaka. Att släppa kravet på det kollektiva ansvaret vore i dag uppenbarligen att öppna dörren för regeringspolitikens totala sönderfall. Jag skall, herr talman, här återkomma till en central konstitutionell fråga, nämligen energiministerns telefonsamtal med Vattenfalls chef i december förra året. Samtalet gällde bl.a. Vattenfalls ansökan att få starta driften vid Ringhals 3. Lennart Pettersson har redan frågat Olof Johansson vad som sades vid det samtalet och ifrågasatt om inte energiministern då överskred gränsen för vad som kan tolereras i fråga om självständigt agerande från ett statsråds sida. I utskottets betänkande finns svaret på Lennart Petterssons fråga redovisat i en bilaga. Under vårt granskningsarbete i konstitutionsutskottet har, som Hilding Johansson erinrade om, både energiministern och Vattenfalls chef framträtt inför utskottet och redogjort för sina uppfattningar om vad som avhandlades. Det är naturligtvis svårt att i efterhand i minnet återkalla exakt hur orden föll i ett telefonsamtal, men avvikelserna i bedömningen är påtagliga. I sitt svar i riksdagen åberopade energiministern den internationella utvärdering av kärnbränslecykeln som pågår och sade att det inte går att dra några bestämda slutsatser om vilka resultat utvärderingen kommer att ge. Han uppgav sedan att han hade sagt till Vattenfalls chef Jonas Norrby det som Hilding Johansson tidigare har läst in till protokollet och som gick ut på att energiministern bara allmänt hade uttalat sig för att man bör hålla olika vägar öppna. Till utskottet överlämnade generaldirektören Norrby vid utfrågningen sin kopia av det delningsexemplar av frågesvaret, som han skickade tillbaka till industridepartementet före riksdagsdebatten. På kopian hade Norrby med ledning av anteckning i sitt telefonblock skrivit bl.a.: ”Enligt mina anteckningar från telefonsamtalet den 30/12 vill nog regeringen kunna jämföra båda alternativen. Därför önskvärt med komplettering om direktdeponering.” Detta, herr talman, är en annan bild än den energiministern gav i riksdagen. Uppgift står mot uppgift, och det går naturligtvis inte för konstitutionsutskottet eller någon annan att bedöma vem som uppfattat situationen rätt. Men det visar — och det är viktigt — vilka svårigheter energiministerns agerande i dessa frågor skapar för de ansvariga på fältet. Oklara uttalanden som kan tolkas på olika sätt lämnas av det ansvariga statsrådet samtidigt som det råder en betydande osäkerhet om det är regeringens eller Olof Johanssons uppfattning som denne framför. Olof Johanssons uttalanden i Jonas Norrbys version — grundad på minnesanteckningar och delgiven ställföreträdande chefen i omedelbart sammanhang med samtalet — grundade sig inte på något regeringsbeslut. Det väckte förvåning hos verkschefen — det förklarade han inför utskottet — både mot bakgrunden av vad som sagts i regeringsdeklarationen och mot bakgrunden av vad som föreskrivs i villkorslagen. Episoden med telefonsamtalet belyser den regeringspolitik som skapar förvirring och osäkerhet hos ansvariga ämbetsverk. En annan iakttagelse som kan göras vid en jämförelse mellan delningsexemplaret av Olof Johanssons utkast till svar och det svar som senare lämnades i riksdagen är att samtidigt som Norrbys korrigeringar lämnades obeaktade har ett flertal andra ändringar företagits. Bl. a. har en i det första utkastet mer tveksam inställning till möjligheterna att bedöma tiden för den internationella utvärderingen ändrats. Dessutom har energiministern tvingats att ta bort en bisats, i vilken sägs att han har rätt att samtala med Vattenfalls generaldirektör utan regeringens beslut. Kan detta möjligen vara ett tecken på viss olust hos andra statsråd angående energiministerns privata politik? Det är i varje fall tydligt att andra personers invändningar haft större förutsättningar att vinna gehör hos Olof Johansson när han utformade sitt frågesvar än generaldirektör Jonas Norrbys. Men huvudinvändningen, herr talman, i denna del är att vi har en energiminister som i stället för att företräda en klar linje i energipolitiken genom olika uttalanden systematiskt sprider osäkerhet och oklarhet. Att detta sker på energiförsörjningens område med risk för allvarliga långsiktiga störningar är bara så mycket mer allvarligt. Enligt min mening måste riksdagen genom att ansluta sig till vår reservation nr 4 ta avstånd från detta ovärdiga pokerspel på regeringsnivå med den framtida energiförsörjningen och därmed grunden för vår framtida välståndsutveckling i spelpotten. Detta sagt även om jag förstår det partipolitiska syftet med spelet, som givetvis är att vinna tid för att rädda regeringen från att spricka under den treåriga mandatperiod då de borgerliga för första gången på 44 år bildat en regering med majoritet i kammaren. Skulle regeringen falla på inbördes splittring vore det en inkompetensförklaring som de borgerliga väljarna inte skulle finna sig i. Men det är stora nationella värden som står på spel. Jag yrkar bifall till reservationen 4.
Herr talman! Olle Svensson inledde med att säga att utskottet har hänvisat till att sakfrågan inte hör hemma i detta sammanhang, och han uttryckte indignation över att han inte kunde diskutera sakfrågan. Men det är ju ändå det granskningsbetänkande som KU lagt fram som vi skall diskutera. I Olle Svenssons anförande återkom talet om ministersstyrelse. Den som talar om ministerstyrelse bör också kunna ge ett konkret bevis på när sådant har förekommit. Det är ett sådant bevis som vi saknar. Det går inte att utläsa ur protokollet från den utfrågning vi hade i utskottet och inte heller av det som Olle Svensson citerade att så skulle vara fallet. Jonas Norrby sade att han inte känt sig ministerstyrd — han hade alltså inte uppfattat detta som nya krav från regeringens sida. Framför allt finns det inget beslut att hänvisa till. Den bisats som skulle ha försvunnit och som Olle Svensson hänvisade till kanske ger förklaringen till diskussionen i GP, som jag fortfarande inte kan redovisa klart eftersom jag inte tagit delav den. Men av vad som nämndes här tidigare kan man kanske dra slutsatsen att det är detta som ligger bakom de otvungna samtalen. Jonas Norrby sade någon gång under utfrågningen att det inte gick att stressa fram så mycket av dessa uttalanden, eftersom varken han eller energiministern kunde tänka sig in i vilken oerhört stor betydelse detta samtal skulle få. Vad jag efterlyser är alltså att få veta vilka beslut som energiministern skulle ha fattat och som skulle utgöra bevis på ministerstyrelse.

Herr talman! Till Bengt Kindbom vill jag säga att flera av mina reflexioner knöt an till vad konstitutionsutskottets majoritet har uttalat, nämligen att det vid sin granskning inte funnit annat än att regeringen har handlagt dessa frågor med det ansvar som medborgarna har rätt att kräva. Jag ville genom mitt anförande bestrida att så är fallet. Jag tror också att det finns stora medborgargrupper som inte gärna vill skriva under på vad utskottsmajoriteten har sagt. Beträffande de två framträdandena inför utskottet hävdade jag att uppgift står mot uppgift. Jonas Norrbys version ger en annan bild av vad som sades under det här telefonsamtalet än vad som framgick av energiministerns uttalande till riksdagen. Jag tog fram det för att belysa vilka svårigheter som uppstår när man agerar som energiministern har gjort i olika frågor. Man skapar oklarhet för de ansvariga på fältet. Jonas Norrby sade visserligen att han inte ansåg sig utsatt för ministerstyrelse, men han ansåg sig ha lagen på sin sida gentemot Olof Johansson. Han uttryckte dock sin förvåning över energiministerns agerande, mot bakgrund av vad som står i regeringsdeklarationen och vad som har föreskrivits i villkorslagen. Det är innebörden av denna episod med telefonsamtalet. Det belyser, som jag sade, en regeringspolitik som skapar förvirring och osäkerhet hos de ansvariga ämbetsverken.
Herr talman! Till skillnad från Olle Svensson finner jag en viss samstämmighet mellan de två som var föremål för utfrågning inför utskottet. Beträffande interpellationen om villkorslagen vill jag dessutom påpeka att den gällde om det fanns något regeringsbeslut där man nu för fram nya krav på vad Vattenfalls ansökan att få ta Ringhals 3 i drift skall innehålla. Det har alltså inte framförts några sådana nya krav. Det är det centrala för diskussionen om ministerstyrelse eller inte.

Herr talman! Förvirring och försening, utropar Hilding Johansson. Stor skandal, ovärdigt pokerspel, förtydligar Olle Svensson. Den hittillsvarande debatten om konstitutionsutskottets granskning av regeringens handläggning av energifrågorna påminner om serietidningarnas ”gamla favoriter i repris”. Men liksom serierna inte förbättras genom att de upprepas ytterligare några gånger, så höjs knappast heller sanningshalten i de socialdemokratiska påståendena med antalet gånger som de förs fram i diskussionen. Den socialdemokratiska reservationen till konstitutionsutskottets betänkande har uppenbarligen banat väg för ytterligare en allmän störtskur av kritik från socialdemokratisk sida gentemot en energipolitik som man tydligen inte sympatiserar med. Det är synd att ett i grunden så värdefullt institut som granskningen av regeringsärendena har fått utvecklas i en sådan riktning. Jag skall gärna vid något senare tillfälle med Olle Svensson diskutera såväl allmänna energifrågor som löntagarfonder och ekonomisk politik samt allt det övriga som Olle Svensson berörde i sitt anförande. Men det är kanske inte riktigt den rätta tidpunkten att göra det nu. Får jag i stället, herr talman, med anledning av den socialdemokratiska reservationen göra några reflexioner. Socialdemokratins kritik av regeringen och dess energipolitik utgår från 1975 års energibeslut — ett beslut som bland mycket annat inbegrep en utbyggnad av kärnkraften till 13 aggregat fram till 1985. I reservationen från socialdemkokraterna till konstitutionsutskottets betänkande påpekas också att riksdagen 1975 beslöt att förlänga tidsperspektivet bortom 1985 vid ett nytt energibeslut 1978. Vad socialdemokratin däremot glömmer är att riksdagen samtidigt uttalade — och nu citerar jag vad näringsutskottet anförde 1975 — att samtidigt som forskningsrön, praktiska erfarenheter och planer successivt redovisas, bör siktet vara inställt på att frågan om energiförsörjningen på nytt i hela dess vidd skall prövas av statsmakterna år 1978. Jag vill understryka uttrycket ”i hela dess vidd”. Det är denna prövning som just nu pågår — en prövning som regeringen med hänsyn till frågornas stora betydelse har velat göra så grundlig som det över huvud taget är möjligt. Näringsutskottets uttalande från 1975 om att ”säkerhetsoch avfallshanteringsproblemen i samband med kärnkraftsproduktion måste ägnas stor uppmärksamhet”, har i denna prövning getts en framskjuten plats. Den socialdemokratiska kritiken mot regeringens handläggning av energipolitiken blir mot den här bakgrunden — 1975 års enhälliga riksdagsbeställning om omprövning 1978 —- en smula svårförståelig, om nu inte med kritiken avses att endast söka sak för sökandets eller taktikens egen skull. Vad menade socialdemokratin 1975 med kravet på en omprövning av energipolitiken i hela dess vidd 1978 och på vilket sätt ansåg man att avfallsoch säkerhetsfrågorna när det gäller kärnkraften skulle ägnas den ökade uppmärksamhet från regeringens sida som riksdagen då förutsatte? Jag är själv den förste att beklaga den osäkerhet som f.n. råder om vilken energipolitik Sverige skall bedriva efter 1978 års beslut, men denna osäkerhet är en direkt följd av att riksdagen faktiskt har uttalat sig för den omprövning som vi nu står i färd med att göra. Vad socialdemokratin, om den suttit kvar i regeringsställning, skulle ha företagit sig inför 1978 är osäkert. Tecken tyder på att det inte skulle ha varit särskilt mycket. Vad den borgerliga regeringen gjort och gör i dessa hänseenden är däremot klart. Genom villkorslagen har en forskningsverksamhet kring avfallsoch säkerhetsproblemen genomförts, som enligt många bedömare skulle ha tagit tiotals år villkorslagen förutan. Vidden och djupet i energikommissionens arbete lär inte ens socialdemokraterna kunna anföra synpunkter på, med hänsyn till den tid kommissionen hade till sitt förfogande. Att tiden inte blev längre kan knappast den borgerliga regeringen lastas för. Det är mot bakgrund av den pågående omprövningen och kravet på att säkerhetsoch avfallsfrågorna skall ägnas ökad uppmärksamhet som tidsplanen för vissa anläggningsarbeten har kommit att förskjutas. Forsmark 3, som nämnts här i debatten, uppförs ju i långsammare takt än som ursprungligen avsågs. Men hur kan socialdemokraterna ha något att invända mot att de nedlagda investeringarna för Forsmark begränsas till dess att klarhet vunnits om möjligheterna att uppfylla villkorslagens krav för kärnkraften i allmänhet? Villkorslagen säger ingenting om utbyggnadstakten, påpekar Hilding Johansson, och det är naturligtvis alldeles korrekt. Men villkorslagen säger någonting om vad som måste vara uppfyllt, innan nya kärnkraftverk — och Forsmark 3 är ett nytt kärnkraftverk — får tas i drift. Forsmark 3 — det förtjänar att understrykas i detta sammanhang — har dessutom inte avbrutits, utan vad regeringen gjort är att den dragit ned takten för att öka handlingsfriheten inför 1978 både att slutgiltigt avbryta och — vilket är väsentligt — fullfölja projektet i den form riksdagen då kan komma att besluta. Den förändrade tidsplanen är alltså en konsekvens av de nya krav som riksdagen genom villkorslagen har pålagt kärnkraftsproducenterna efter det att 1975 års energibeslut fattades. Socialdemokraterna påpekar i sin resevation i kritiskt tonläge att fördröjningen av starten av Ringhals 3 föranleder extra kostnader. Beskedet om Ringhals 3 rullar regeringen framför sig, säger Hilding Johansson. I samband därmed har socialdemokraterna tagit upp frågan om samtalet mellan generaldirektör Norrby och Olof Johansson. I det senare hänseendet är det viktigt att slå fast att en prövning enligt villkorslagen av Ringhals 3 måste ske enligt det alternativ som ansökan avser. Detta framgår entydigt av lagen. Regeringen har alltså inte någon rätt att vägra prövning av en ansökan, som en kraftproducent lämnar in. Grund för tveksamhet på denna punkt saknas alltså. Socialdemokraterna kokar enligt min mening soppa på en spik, som är otjänlig för detta ändamål. Hur stora kostnaderna för Ringhals 3 nu kommer att bli tror jag att vi kan diskutera i all oändlighet. Vad som däremot inte kan diskuteras är det uppenbara faktum som Bengt Kindbom tidigare har pekat på, nämligen att Ringhals 3 fick klartecken av strålskyddsinstitutet så sent som för någon vecka sedan och att ytterligare någon vecka kan gå innan kärnkraftsinspektionen å sin sida tar upp Ringhals 3 till slutgiltig behandling. Vad som borde vara höjt över debatten är att regeringen har skyldighet att pröva starten för Ringhals 3 i enlighet med den villkorslag som regeringen har stiftat. Skulle regeringen hasta över detta och vägra att göra den prövning som lagen förutsätter, skulle det finnas anledning för oppositionen att göra en anmälan till konstitutionsutskottet i ärendet. Men att anmärka på att regeringen faktiskt följer lagen är väl ändå att gå litet väl långt. Det kan rimligtvis inte ligga något vare sig konstitutionellt eller sakligt tvivelaktigt i att regeringen följer av riksdagen stiftade lagar och genomför sådana studier av kraftproducenternas förslag till lösning av förvaringsproblemen att regeringens beslut kan fattas på grundval av fakta och inte bara på grundval av förhoppningar. Herr talman! Enligt min bedömning har de senaste årens arbete när det gäller kärnkraftens säkerhetsfrågor givit värdefull ny kunskap. Det är min tro att det med denna kunskap som bas skall visa sig möjligt att med betryggande säkerhet fortsätta användningen av kärnkraften i vårt land. Reaktionen på projekt Kärnbränslesäkerhet hittilldags tyder på detta. Därigenom skapas de bästa förutsättningarna att pressa ned det oljeberoende som är inte bara Sveriges utan hela den industrialiserade världens allt överskuggande energiproblem, såväl av ekonomiska som säkerhetspolitiska och miljöpolitiska skäl.

Herr talman! Det var ju trevligt att energiministern är hos oss i kammaren, så att han fick höra en del sanningar från moderatföreträdaren, om ock i inlindad form. Vad vi här upplever är ju att polityren av låtsad enighet i konstitutionsutskottets majoritets skrivning faller av. I stället har vi fått två precis diametralt motstående tolkningar från å ena sidan Bengt Kindbom och å andra sidan Per Unckel. Ja, så gick det när jag försökte att skrapa litet på den där polityren. Jag vill då säga, för att ta Bengt Kindbom först, att det finns inte minsta trovärdighet i hans konsitutionella låtsaslek att regeringsskiftet innebar att de tre regeringspartierna beslutsamt lade om kursen på moder Sveas energiskuta. Det är heller inte minsta trovärdighet i Per Unckels tolkning att i själva verket fortsätter skutan i samma kurs som lades ut i 1975 års energipolitiska beslut. Vad de svenska väljarna upplever är att ni kryssar hit och dit och med olika skeppare vid styret. Det är denna handläggning, som skapar förvirring och osäkerhet, vilken konstitutionsutskottets reservanter vänder sig mot. Tack för att ni åskådliggjort riktigheten i vår skrivning om regeringens handläggning av energifrågorna!

Herr talman! Olle Svensson är fin på att göra tolkningar. Om jag förstod honom rätt, så tolkar han av mitt anförande ut att absolut ingenting har inträffat sedan 1975. Det är att tolka ut litet väl mycket. Olle Svensson och jag vet alldeles utomordentligt väl vad som har hänt sedan 1975 års beslut fattades. För det första har regeringen tillsatt energikommissionen för att pröva om de grunder som gällde 1975 fortfarande är giltiga. Det redovisades för någon månad sedan och kommer att ligga till grund för höstens energibeslut. Av allt att döma hade socialdemokraterna, om ni suttit kvar i regeringsställning, inte varit beredda att vidta en sådan djuplodning i ärendet som energikommissionen har gjort. För det andra har villkorslagen kommit till. Lagen ställer strängare krav på säkerhet för idrifttagning av nya kärnkraftsaggregat än den tidigare lagstiftningen gjorde. Detta har också hänt sedan 1975, med moderata samlingspartiets stöd. Det är de två förändringar som inträtt i beslutet 1975 fram till dags dato. Det står jag för, och jag tycker att det är korrekta bedömningar som regeringen härvidlag har gjort.

Herr talman! Låt mig då hålla mig till Per Unckels tolkning av regeringspolitiken, för det är ju regeringen vi skall granska. Enligt den tolkning Per Unckel gjorde i sitt första anförande av 1975 års energipolitiska beslut sattes säkerhetsfrågorna mycket högt. Det skulle närmast innebära att han underkänner det som industriministern sade i TV i går och att han betraktar det som något som inte överensstämmer med sanningen. Så långt får vi väl inte gå. Jag vill ändå notera den tolkningen. När sedan Per Unckel övergår till att tala om förändringar och nya förutsättningar inom energipolitiken, vill han åberopa 1975 års energikommissions beslut och talar vackert om det. Vilket ställningstagande åsyftar han, majoritetens eller minoritetens? Syftar han på den majoritet som moderaterna tillhör? Vi skall här granska regeringen och kan konstatera att statsministern betraktar kommissionens beslut som oklart och att det är mycket svårt att ha detta som underlag för ett regeringsbeslut. Menar Per Unckel att energikommissionens majoritetsbeslut skall ligga till grund för ett fortsatt handlande? I så fall får han övergå till sin ursprungliga linje, som innebär att 1975 års beslut i sina huvudlinjer bör bestå.

Herr talman! Det är väl inte så besvärligt det här, Olle Svensson. Vid 1975 års beslut sattes säkerhetsfrågorna högt, som framgår av de citat jag tidigare tog upp i mitt huvudanförande. Olle Svensson hänvisar till detta, och så långt är det korrekt. Men vad riksdagen anförde 1975 blir av betydelse först i det ögonblick då detta följs upp i ett eller annat avseende. Fram till september 1976 hade socialdemokraterna — då i regeringsställning — såvitt jag vet ingenting gjort eller bara vidtagit marginella åtgärder för att fullfölja det som riksdagen 1975 uttalat sig för. Det var först i den energikommission, som tillsattes på hösten 1976 som det här beslutet om möjligheterna att titta djupare in i materialet fick verklig kvalitet. Oavsett uppfattning tror jag att praktiskt taget alla är beredda att skriva under på att energikommissionen i sitt arbete med att samla in material för att ge ett vidare underlag till ett nytt energipolitiskt beslut har gjort ett utomordentligt arbete. Sedan må man ha olika uppfattning om de ställningstaganden och slutsatser som energikommissionen har dragit på den grundvalen. Vad jag tycker och vad moderata samlingspartiet tycker i energipolitiken vet Olle Svensson mycket väl. Detta gäller 1975. Efter 1975 — då inträder förändringen — har villkorslagen genomförts i enlighet med vad vi diskuterade tidigare. Villkorslagen förutsattes inte vid 1975 års beslut. Personligen anser jag att det är korrekt att man uppställer hårda villkor innan en sådan här verksamhet får tas i drift.

Herr talman! Det finns mycket att säga om handläggningen av energifrågorna, både under den nuvarande och den föregående regeringens tid. Tidigare regeringsbeslut är ju ointressanta i det här sammanhanget. De har som vanligt snabbt blivit historia och blir kanske aktuella först när samhällsforskare av olika slag skall försöka klarlägga varför vi fick den energipolitik och den energidebatt vi fick under 1950-, 1960 och 1970 talen. Vad vi nu har att ta ställning till är om den nuvarande regeringens handläggning av de här frågorna har varit korrekt från konstitutionell synpunkt. I likhet med föregående år vill socialdemokraterna att energiministerns handläggning av vissa ärenden skall kritiseras. De vill också ha sagt att även regeringens agerande i stort ger anledning till kritik. Det är sant att regeringens energipolitik präglats av förvirring, framför allt beroende på de skilda åsikter som regeringspartierna har — i energifrågan som i en rad andra frågor. Det är helt klart att t.ex. moderata samlingspartiet skulle haft mycket lättare att komma överens med socialdemokraterna om energipolitiken. Så skedde ju också i 1975 års beslut, som det talas om här. Nu har de i stället varit tvungna att för regeringsmaktens skull försöka jämka ihop sig med centern — därav förhalningar, försenade beslut och oklar information i energifrågorna. Centerpartiets agerande i energifrågan är en sorglustig episod i svensk politik, och jag skall inte förlänga den följetong som debatten om det har utgjort — inte i dag i varje fall. Men också de båda andra regeringspartiernas agerande i energifrågan är värt att uppmärksamma. De har, alltsedan valrörelsen 1976, legat lågt och talat tyst om sin verkliga uppfattning för att inte skrämma bort de väljare eller oroa den opinion som centern genom sin suddiga och populistiska linje lyckats knyta till sig och som till stor del var en förutsättning för erövrandet av regeringsmakten. Allt detta har satt sin prägel på handläggningen av energifrågorna inom regeringen, och det är i för sig ingenting märkvärdigt. Men är denna tafatthet, dessa frampressade kompromisser och krystade beslut, något som från konstitutionell synpunkt ger anledning till eller underlag för allvarliga anmärkningar, så som det framställs i den socialdemokratiska reservationen? Har de, som det heter, ”bidragit till otrygghet och ökad osäkerhet rörande den framtida energiförsörjningen hos stora grupper i vårt land”? Många känner säkert otrygghet och osäkerhet inför framtiden, men inte på grund av att det socialdemokratisk-moderata energibeslutet från 1975 inte har genomförts ännu utan av helt andra orsaker. Det är den djupa kris som vi upplever, den som tar arbete från folk, försämrar deras ekonomiska och sociala situation och avslöjar alla myter om välfärdssamhället, som gör folk oroliga. Och den oron stillar man inte genom att starta några ytterligare kärnkraftverk, även om det är vad socialdemokraterna tycks tro. Underlaget för anmärkningarna i den socialdemokratiska reservationen är således missnöje med regeringens energipolitik — den är också dålig — men det konstitutionella underlaget är bräckligt. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det finns skäl till missnöje med regeringens energipolitik men inte utifrån de i reservationen framförda argumenten. Vi kommer därför att avstå i voteringen på denna punkt.

Herr talman! Frågan om devalveringen i augusti 1977 har blivit flitigt uppmärksammad under en lång tid i massmedia. Det mest intressanta i dag är emellertid att man — och jag vill understryka detta — inte kan hitta några konkreta konstitutionella aspekter på frågan om regeringens handläggning av devalveringen i den socialdemokratiska reservationen. Vi har här att göra med någonting som egentligen inte hör hemma i en dechargedebatt. Regeringens ekonomiska politik inkl. de devalveringar som ägt rum borde diskuteras av finansutskottet, icke av konstitutionsutskottet. Socialdemokraterna har i sin reservation riktat kritik mot regeringen. Men man har inte gjort det på några sakliga konstitutionella grunder. Trots ivriga bemödanden har man inte kunnat finna några fakta som stöd för den kritik som framförs. I ett sådant läge borde socialdemokraterna i konstitutionsutskottet ha avskrivit ärendet från årets dechargegranskning. Men detta har inte gjorts. Tvärtom har man försökt blåsa upp saken så mycket som möjligt. Detta är ett led i den kampanj som den socialdemokratiska oppositionen för mot regeringens ekonomiska politik, och ingenting annat. Nu haralltså turen kommit till konstitutionsutskottet att få spela med i denna stora socialdemokratiska propagandakampanj. Övriga utskott och politiska instanser kommer väl också i sinom tid, i den mån det inte redan har skett, att få sin beskärda del. Ingenting kan ju längre förvåna i detta sammanhang. Detta är alltså, herr talman, bakgrunden till den socialdemokratiska reservationen. Det stod på ett tidigt stadium klart att man tänkte kritisera Gösta Bohman och regeringen i årets dechargeomgång, och det hade inte spelat någon roll vad som än hade framkommit under ärendets beredning. Man kan bara beklaga att konstitutionsutskottet skall behöva delta i sådana här övningar. Det undergräver förtroendet för dechargeinstitutionen som sådan. Utskottets majoritet konstaterar att det icke finns något fog för kritik mot regeringen och ekonomiministern i vad avser handläggningen av den aktuella devalveringen. Inom parentes sagt torde det väl nu klart kunna konstateras att denna såväl som den närmast föregående har blivit lyckade. Det har t.ex. den förre socialdemokratiske riksbankschefen Krister Wickman för en kort tid sedan bekräftat, och det torde de flesta som har följt denna fråga också inse — utom de, som jag nyss sade, som försöker göra partipolitik av den. Socialdemokraterna kritiserar på tre punkter. Det gäller för det första informationen till oppositionen. Där hävdar de socialdemokratiska reservanterna att den icke getts på ett tillbörligt sätt. Detta är inte sant. Oppositionen har informerats på samma sätt som skett sedan devalveringen 1949 vid de tio kursjusteringar som ägt rum. Låt mig i detta sammanhang genast ge en replik till Hilding Johansson som talade om den information som gavs år 1949. Av kammarprotokollen från hösten 1949 framgår att professor Ohlin i en debatt om detta med finansminister Sköld konstaterade — och det gendrevs icke av herr Sköld i den efterföljande debatten — att den överläggning med oppositionspartierna som det gällde ägde rum samma dag som beslutet fattades. Den lär ha ägt rum precis en halv timme, innan det formella beslutet skulle antas. Det framgår bl.a. av det material som utskottet fått från riksdagens upplysningstjänst i det här ärendet. Vid den devalvering det nu gäller gavs information av statsminister Fälldin till Olof Palme och av Gösta Bohman till Gunnar Sträng. Men det intressanta i sammanhanget är att de båda herrarna, Palme och Sträng, inte ville ge det minsta besked om hur de tänkte ställa sig till devalveringen. De intog bestämt attityden att detta är den sittande regeringens ensak och att man uttalar sig först när devalveringen är offentliggjord. Gunnar Sträng sade till Gösta Bohman när han informerades — jag citerar från det material vi fick vid utfrågningen av Gösta Bohman: ”Du får veta sedan hur vi reagerar.” Intressant i sammanhanget är att man i fråga om den första devalveringen 1977, som ägde rum i början av april, intog samma attityd. Beträffande formerna för denna devalvering har socialdemokraterna inte någon kritik att framföra. Vi får därför förutsätta att devalveringen genomfördes i former som socialdemokraterna gillade. Det är bara mot augustidevalveringen de riktar kritik i konstitutionsutskottets betänkande. Jag förutsätter att regeringen har fått accept när det gäller formerna för aprildevalveringen. När Gösta Bohman informerade Olof Palme om att aprildevalveringen var på gång sade Palme: ”Du får ingen accept nu. Du får se sedan vad vi kommer att tycka.” Mot denna bakgrund förefaller det märkligt att kräva att regeringen skulle inleda regelrätta förhandlingar med oppositionen om augustidevalveringen då regeringen tidigare klart hade uttalat att den icke ville ge några som helst besked förrän en devalvering var ett faktum. Det är den enda slutsats vi kan dra av konstitutionsutskottets betänkande på den punkten, eftersom socialdemokraterna inte har några som helst invändningar mot aprildevalveringen. Det är bara att läsa den socialdemokratiska reservationen innantill. Vi kan alltså, herr talman, konstatera att det icke finns något som helst fog för kritik på den första punkten. Oppositionen informerades på det sätt som varit brukligt i sådana sammanhang. Man svarade att man inte ville ge något besked om sin inställning. Att sedan i ett dechargebetänkande kritisera regeringen är verkligen magstarkt. Skall kritik riktas åt något håll är det mot socialdemokratin för att den här spelar ett dubbelspel. Utåt sett talar man om att man vill vara med och förhandla, men i verkligheten vill man inte ta något ansvar. För det andra riktar man kritik mot regeringen för att den inte informerat de nordiska länderna och de s.k. ormländerna. Inte heller på denna punkt har reservanterna något konkret att komma med. Det har klart redovisats inför utskottet att kontakter tagits på det sätt som varit brukligt. Ja, man kan t. 0. m. säga att man denna gång varit extra tidigt ute. Under en längre tid hade man haft underhandsdiskussioner med företrädare för vissa i ormsamarbetet ingående länder. Slutgiltig kontakt togs med ormländerna i början av den vecka som föregick åtgärden. Under den aktuella veckan sammanträdde de nordiska riksbankscheferna i Mariehamn. Vid detta tillfälle gavs vederbörlig information om vad som skulle ske. Berörda parter fick alltså i god tid kännedom om de kommande svenska åtgärderna. Jag vill här understryka, herr talman, att det, såvitt oss är bekant, varken från ormländernas sida eller från något speciellt nordiskt land riktats kritik mot den svenska informationen. Så sent som vid Nordiska rådets Oslosession i år avvisades spekulationer i denna riktning. Kritik kan däremot riktas mot de socialdemokratiska reservanterna för att de på denna punkt försöker missleda riksdagen och allmänheten om vad som verkligen skedde. På den tredje punkten där reservanterna riktar kritik handlar det om vissa uttalanden före augustidevalveringen. Här har kampanjen mot ekonomiministern tagit sig ovanligt tarvliga uttryck. Vad det handlar om är en intervju som herr Bohman gav till en utländsk ekonomisk skribent. Denna intervju kom till stånd därför att utrikesdepartementets pressbyrå bedömde en sådan som lämplig ur svensk synpunkt. Herr Bohman sade två gånger nej till intervjun på grund av tidsbrist, innan han slutligen gav sitt klartecken. Intervjun togs upp på band. Vad som sades i intervjun var att det pratades mycket i Sverige om en stor devalvering. Jag skall strax återkomma till vilka som pratade om detta. Herr Bohman själv sade ordagrant: ”Skulle vi genomföra en sådan fick vi lov att lämna ormen.” Herr Bohman slog dock fast: ”Men vi anser att vi bör stanna kvar i ormen.” Detta är fakta: ett bestämt förnekande om planer på devalvering. Den 29 juli hade Dagens Nyheter ett ledarstick, som var ovanligt missvisande. Det är erinringarna i detta ledarstick — som inom parentes sagt kontrasterar mot den nyhetsartikel samma dag som Dagens Nyheter hade — som debatten har kommit att kretsa kring. Mot denna bakgrund är antydningarna att ekonomiministern bidragit till de valutautflöden som ägde rum i juni och juli befängda. Det kan finnas anledning att säga några ord om den passus som finns i den socialdemokratiska reservationen angående dessa valutautflöden. Man hänvisar till en artikel — Hilding Johansson gjorde det också — av två ekonomer som är verksamma vid riksbankens ekonomiska avdelning. Dessa herrar talar inte på riksbankens vägnar, utan deras åsikter får stå för dem själva. Deras slutsats är emellertid att det förekom ett större valutautflöde än normalt under den aktuella perioden. Först kan konstateras att dessa herrar har en mycket statisk, man kan säga bokföringsmässig, syn då de hävdar att svenska skattebetalare skulle få stå för riksbankens förlust. Ju mindre förluster företagen har, desto större produktion och desto mindre utgifter till stöd för sysselsättningssvaga företag och desto större skatteintäkt blir det. Dessutom kan man konstatera att den summa som man möjligtvis skulle kunna resonera om här som en förlust för riksbanken ju är väsentligt mindre; den torde röra sig om 150 milj.kr. och inte om några miljarder, vilket man har fått ett intryck av i debatten. Det skall slås fast att detta uttalande av herr Bohman icke rimligtvis kan ha något att göra med det aktuella valutautflödet. Valutautflödet började efter det att avtalsuppgörelsen blev klar i slutet av maj. Utflödet ägde huvudsakligen rum i juni och juli och kan därför icke ha påverkats av den nämnda intervjun, som ägde rum i mitten av juni och alltså blev känd den 29 juni. Valutarörelser av detta slag torde dessutom bero på helt andra saker än intervjuuttalanden av det aktuella slaget, allra helst som det i Gösta Bohmans uttalande förekom en dementi av att vi önskade lämna ormsamarbetet. Det är, herr Hilding Johansson, skillnad på att samråda då en devalvering är aktuell och att i en intervju förneka att en devalvering är på gång! Det finns dessutom anledning att reagera mot den här artikeln på en rad andra punkter, men jag skall inte ta upp tiden med detta. Jag sade tidigare att det pratades mycket om en devalvering under våren och sommaren 1977. Det är riktigt, men det pratet kom inte från ekonomiministern eller några andra regeringsledamöter, utan från företrädare för socialdemokraterna. Stora syndare i detta sammanhang är t.ex. herr Hellström, herr Feldt, herr Sträng och herr Palme; vi kan kanske återkomma till den saken litet senare i dag. I den socialdemokratiska pressen förekom också flitigt variationer på detta tema. Det finns en lång rad uttalanden som bestyrker vad jag just har sagt. Man försökte på socialdemokratiskt håll få i gång en stor debatt om den första devalveringen och försökte hela tiden antyda att nya devalveringar var på gång. Det kan lugnt påstås, herr talman, att det här verkligen förekom olämpliga spekulationer och uttalanden. Där visade oppositionen icke den ansvarskänsla som den borde ha haft. De retoriska frågor och tvetydigheter som förekom skulle möjligen ha kunnat påverka den utländska opinionen, men definitivt inte Gösta Bohmans avståndstagande från tankarna på att lämna ormsamarbetet. Det finns all anledning att här konstatera att det handlar om en ihärdig kampanj från socialdemokraternas sida med syfte att misskreditera regeringen och ekonomiministern när det gäller valutafrågorna. Men man har, som jag konstaterat tidigare, inget konkret att komma med. På varje punkt har det ju visat sig att man är ute i ogjort väder. Man rör sig med svepande formuleringar, man sprider rykten i buskarna, man spelar sårad oskuld när det egna beteendet med rätta kritiseras. Nu är det naturligtvis oppositionens sak att opponera, men man kan ändå begära att det skall finnas substans i opponerandet. Man kan också begära att man använder sig av metoder som inte leder till just de följder som man nu kritiserar andra för. Herr talman! Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet har valt — eller kanske tvingats — att spela med i den stora kampanjen mot de vidtagna, lyckade devalveringarna. Och eftersom de har varit lyckliga har man tvingats föra en debatt om formalia, trots att man inte heller där har särskilt mycket att anföra i sak. I det här spelet har tydligen allt varit tillåtet. Naturliga inslag i utskottets beredningsarbete har dramatiserats, t.ex. när ekonomiministern inbjöds att ge sin syn på saken. Då läcktes detta genast ut till den tjänstvilliga partipressen, som i braskande rubriker kallade ett samtal för ”förhör”. I så fall har Olof Palme, Carl Lidbom, Lennart Geijer, Sven Andersson och Anna-Greta Leijon också släpats till utskottet för förhör. De har nämligen framträtt inför utskottet i olika sammanhang med socialdemokraternas i utskottet fulla stöd, och det har ingen betraktat som särskilt märkvärdigt. Till sist, herr talman: Låt oss hoppas att syftet med kampanjen genomskådas. Denna dechargedebatt har verkligen haft en uppgift att fylla, om man når det resultatet. Och jag är övertygad om att så kommer att bli fallet. Låt oss hoppas att de socialdemokratiska KU-ledamöterna i fortsättningen tar upp frågor med anknytning till utskottets uppgifter. Låt oss hoppas att socialdemokratiska politiker i fortsättningen tar sitt ansvar när det gäller valutafrågorna och undviker ständiga uttalanden, inte minst i riksdagen, som kan få negativa effekter. Då slipper vi förhoppningsvis den politiska pajkastning som socialdemokratin ägnat sig åt i denna fråga.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Anders Björck får jag lov att säga att det nog var något av det mest ovederhäftiga och osakkunniga anförande som denna kammare hört på år och dag. Han talar om saker som han inte vet någonting om. Han talar om ett telefonsamtal mellan mig och Gösta Bohman som han icke har avlyssnat och icke har talat med mig om. Följaktligen vet han ingenting om det. När han sedan avslutningsvis kommer fram till att mitt inlägg i kammardebatten den 2 juni var någonting som så att säga skulle ha satt fart på valutaspekulationerna är det att göra dag till natt och svart till vitt. Det går att läsa i protokollet från den debatten att jag sade ifrån: Låt bli att använda devalveringen som ett element i den ekonomiska politiken! En devalvering är att föra in inflationen i huset. Jag tillät mig att ge ett råd till Gösta Bohman: Låt det vara med den devalvering som har genomförts och kom inte tillbaka med någon ny! När man säger ifrån på det sättet kan man aldrig bli beskylld för att ha skapat underlag för en devalveringsdiskussion. Om Gösta Bohman hade sagt ifrån på samma sätt hade hela denna diskussion varit överflödig. Nu gjorde han inte det i intervjun, och därför uppfattades han som om han var ute och annonserade om augustidevalveringen. De svenska journalister som drog den slutsatsen är inga nybörjare på området. Dessutom är den som har signerat artikeln enligt min mening en mycket omdömesgill och jag skulle vara beredd att säga måhända Stockholmspressens mest kunniga journalist när det gäller ekonomiska kommentarer. Det går således inte att sätta likhetstecken mellan mig, när jag säger låt bli att devalvera, och Gösta Bohman när han talar på ett sådant sätt att de som läser hans uttalanden gör den reflexionen att nu är han ute och varslar om en ny devalvering. Det är så horribelt så jag orkar inte argumentera längre. Jag behöver inte göra det heller. Frågan om underrättelse av oppositionen skall jag be att få ta upp i mitt nästa inlägg, herr talman, för det kanske behövs en eller två minuter för den kommentaren också.
Herr talman! Jag blev litet häpen när Anders Björck i sin argumentnöd t.o.m. lyckades räkna in min fråga till ekonomiministern förra våren i syndaregistret. Min fråga handlade om statens prisoch kartellnämnds undersökning av exportföretagens prissättning, för det visade sig att många företag tog hem vinster på devalveringen i stället för att sänka priserna. Jag konstaterade att krisen då inte kunde vara så djupt upplevd av företagen som regeringen hade hävdat. Jag kritiserade den devalvering som skett i april. Något därutöver förekom över huvud taget inte i debatten mellan mig och ekonomiministern. Varken jag eller ekonomiministern berörde någon ny delvalvering. Mitt inlägg var som sagt en kritik över att regeringen vidtagit en devalvering i april.

Herr talman! Hilding Johansson säger att jag inte skall uppträda som en magister för de socialdemokratiska utskottsledamöterna. Nej, det har jag heller ingen ambition att göra. Jag bara beklagade att de hade tvingats delta i den här kampanjen. Herr Hilding Johansson, som till skillnad från mig verkligen är magister, har i andra dechargedebatter gång på gång gått upp och talat om att den dåvarande oppositionen skulle hålla sig till strikt konstitutionella infallsvinklar. Det vill jag nu returnera. Det hade inte skadat i just den här frågan, som alltså är ett led i den stora socialdemokratiska kampanjen på det aktuella området. Den förutvarande finansministern är upprörd över mitt anförande. Det må han naturligtvis vara. Jag tycker att jag och andra moderater har all anledning att vara upprörda över den kampanj som har förts på det här området. Sedan må herr Sträng vara en f. d. finansminister med lång erfarenhet, men han har faktiskt ingen erfarenhet av konstitutionellt granskningsarbete, såvitt mig är bekant. Han frågar hur jag vet vad han har sagt. Jo, det vet jag därför att det här handlar om de uppgifter som har lämnats utskottet vid den utfrågning som vi hade med ekonomiminister Gösta Bohman. Det är dem jag citerar i det här sammanhanget. Det framgår av det material som vi har haft tillgång till inom utskottet. Det är alltså en fullt naturlig citatverksamhet som jag här bedriver. Man ville från socialdemokratiskt håll få ekonomiministern att komma till utskottet och berätta. Han var vänlig nog att ställa upp, och om det han sade inte är så smickrande för socialdemokraternas vilja att ta ansvar — herrar Strängs och Palmes i detta avseende — är det självklart att jag inte bara därför kan underlåta att använda citaten. Sedan har man fortfarande inte förnekat att informationen 1949 till oppositionen ägde rum samma dag som det var fråga om. Det är möjligt att jag har fel på den här punkten. Jag stöder mig på det material som har lämnats till utskottet från riksdagens upplysningstjänst. När det sedan gäller herr Hellström nämnde jag honom i ett enda sammanhang. Jag sade att han hörde till dem som har deltagit i en diskussion om det här som kan ha missuppfattats. Det är just vad som skett. Vi har inte tidigare i riksdagen diskuterat devalveringsfrågor och valutafrågor på det sätt som herr Hellström här gjort. Det var naturligtvis också ett led i den här kampanjen! Får jag till slut bara säga att jag inte har nämnt herr Strängs uttalande av den 2 juni. Det var han själv som genast hoppade till och nämnde detta datum. Får jag någon ytterligare replik skall jag gärna läsa upp vad han sade där.

Herr talman! Frågan om devalveringens verkningar och liknande spörsmål skall inte diskuteras i dag. Vi får möjlighet att återkomma till det. Nu gäller det mera konstitutionella och formella frågor. Hilding Johansson har berört 1949 års devalvering. Jag är väl kanske den ende här i kammaren som personligen upplevt den och som har minnen av den. Jag bestyrker det Hilding Johansson sade. Vi satt åtskilliga timmar och diskuterade frågan med de berörda parterna. Jag har ett ännu starkare minne av — och det kan stödjas av de ganska ordentliga anteckningar jag fört, vilket jag i andra fall tyvärr brukar slarva med — när England devalverade 1967. Jag satt då i åtskilliga timmar och förde förhandlingar med dåvarande borgerliga partiledare — bl.a. företrädaren till herr Gösta Bohman — om deras ståndpunkt, innan vi inom regeringen så småningom stannade för att inte följa Englands exempel utan låta kronkursen vara orörd. En av de borgerliga ledarna delade inte den uppfattningen, men jag avstår från att ange vilken det var. När herr Bohman ringde mig på fredagkvällen var devalveringsbeslutet ett fullbordat faktum. Det kan herr Bohman aldrig förneka. Om det inte hade varit ett fullbordat faktum, skulle han förslagsvis ha frågat mig: Hur kommer socialdemokraterna att reagera för den händelse vi beslutar att devalvera? Jag fick beskedet att devalveringen var ett faktum, och jag sade då till herr Bohman: Har du tagit kontakt med de nordiska kollegerna och underrättat dem om detta? På det fick jag ett något svävande svar av herr Bohman. Han sade: Jag har talat med dem tidigare. Men just detta mitt svar är ju verifikationen på att ingen kunde uppfatta saken på annat sätt än att regeringen här hade bestämt sig. Jag avslöjar inga hemligheter om jag säger att jag dessförinnan hade fått kallelse till det extra mötet i riksbanken med besked om vad som skulle hända, och att regeringen hade tagit sin ståndpunkt. Det var inte fråga om att efterlysa och efterhöra hur den socialdemokratiska oppositionen ställde sig, utan det var fråga om ett kort, klart och rakt besked: Nu har vi beslutat oss, punkt och slut. Om det hade handlat om att efterhöra oppositionens inställning, då hade det varit ganska naturligt att jag i stället svarat: Skall du ha mitt besked, så låt mig åtminstone tänka efter — jag kan inte så här i telefonen svara ja eller nej. För herr Bohmans del var således beslutet ett fullbordat faktum. Om herr Bohman är en så pass ärlig människa som jag tror att han är, så erkänner han det riktiga i denna min beskrivning. Det fanns ingen förhandlingsmöjlighet.
Herr talman! Devalveringar har inte tidigare diskuterats så mycket i riksdagen, säger Anders Björck och drar in mig i det sammanhanget. Lyckligtvis har det under lång tid här i landet förts en sådan ekonomisk politik att vi inte har haft skäl att diskutera devalveringar — det har skett först den allra senaste tiden. Om oppositionens kritik i efterhand av en av regeringen redan vidtagen åtgärd skulle vara förgriplig — det var sådan kritik jag framförde i vårdebatten om aprildevalveringen — får väl Anders Björck också kritisera statsminister Fälldin. Han hävdade nämligen offentligt att man skulle dra in devalveringsvinster till samhället om sådana uppstod. Jag frågade ekonomiministern om han var beredd att göra detta mot bakgrund av de uppgifter som prisoch kartellnämnden hade kommit med. Det var detta som vårdebatten gällde. Det var fråga om en kritik från oppositionen i efterhand av en av regeringen vidtagen ekonomisk-politisk åtgärd. Varken herr Bohman eller jag berörde på något sätt utsikterna eller farhågorna för en kommande devalvering. Anders Björcks senaste inlägg bekräftar ytterligare hur totalt avklädd på argument majoriteten står.

Herr talman! Herr Hellström spelade inte den roll i mitt inledningsanförande som han själv tycks tro — han förekom på en halv rad, där jag noterade att han hade deltagit i dessa debatter som med all rätt har uppfattats som olämpliga i detta sammanhang. Tiden räcker inte nu till för att citera vad som sades i debatten den 2 juni, men jag skall gärna återkomma. Låt oss återgå till 1949, som är något väsentligare i detta sammanhang. Gösta Bohman bekräftade inför konstitutionsutskottet att han hade talat med Bertil Ohlin om denna fråga, och jag sätter ett visst pris på Bertil Ohlins minne och omdöme i sådana sammanhang. Herr Ohlin konstaterade att det hade varit en överläggning samma dag med oppositionen — det är detta vi talar om, inte om överläggningar med arbetsmarknadens parter. Den nuvarande regeringen var alltså faktiskt snabbare än den tidigare. Så tycker jag det är litet märkligt att den socialdemokratiska oppositionen talar om en nationell samling i dessa frågor. Ni är ju fortfarande emot devalveringarna. Trots att de har visat sig lyckosamma kritiserar ni dem gång på gång. Vad vi nu upplever är bara ett ytterligare exempel på detta. Att då tala om nationell samling är tämligen övermaga. Herr Sträng talar om information till de nordiska länderna. Jag konstaterade i mitt inledningsanförande att det inte har riktats någon kritik därifrån, och inte heller från ormländerna, mot otillfredsställande information. I det sammanhanget kan nämnas att när Danmark för ett tag sedan devalverade fick den svenska regeringen ett besked från Haekkerup dagen innan. Det är alltså tydligt att de socialdemokratiska partivännerna i Danmark också i hög grad är värda kritik. I detta fall fick de nordiska riksbankscheferna besked om devalveringen vid sitt sammanträde på Åland ett par dagar innan. Herr Sträng sade i debatten den 2 juni förra året: ” När kommer Sverige med den andra devalveringen?” Han syftade därvid på den debatt som fördes utomlands. När herr Sträng ställer sådana frågor kan det sannerligen missuppfattas. Herr Sträng är ju inte vem som helst, och hans uttalanden i valutafrågor torde fortfarande tillmätas en viss betydelse.

Herr talman! Låt mig nu återkomma till den del av debatten som förts här om ekonomiministerns intervju i juni med en företrädare för något som heter Danielle Hunebelle's International Letter. Här försökte Anders Björck på något sätt att skylla ifrån sig på någon tjänsteman i utrikesdepartementet. Menar herr Björck att vi skulle ha riktat anmärkningar mot Karin Söder i stället för mot ekonomiministern? Det kan väl ändå aldrig ha varit hans mening. I sin iver att försvara regeringen smet Anders Björck ifrån några väsentliga fakta. Den ekonomiska journalisten åberopar under intervjun i en direkt fråga till Gösta Bohman ”ledande affärskretsar”, där det skulle råda stor pessimism rörande Sveriges ekonomiska framtid. Det är också det forum till vilket Danielle Hunebelle”s International Leter vänder sig, nämligen till strategiskt placerade kretsar på kapitalmarknaden i ledande västeuropeiska länder. Beviljar man, som det heter i brevet, med ensamrätt en intervju till ett sådant informationsblad bör man vara särskilt försiktig. Ekonomiminister Gösta Bohman, som gav intervjun i juni månad — mitt under den värsta valutaoron — brast i kontroll av två saker, och där kan han inte skylla på UD:s pressbyrå: 1. Han undersökte aldrig vilken typ av informationsblad han medverkade 2. Han skapade inte garantier — genom publiceringsförbehåll eller annan åtgärd — för att innehållet återgavs korrekt i det brev som i utlandet kom att spridas som en initierad rapport om den svenska regeringens syn på bl.a. en framtida ytterligare devalverings förenlighet med medlemskap i ormen. För att nu ta den sist nämnda försummelsen först har ekonomiministern inför oss i utskottet vitsordat att gjorda uttalanden blivit korrekt återgivna. Det ger konstitutionsutskottets socialdemokrater anledning att påtala det klart olämpliga i att den för vår valutapolitik ytterst ansvarige lät sig provoceras att ge sig in i hypotetiska resonemang om förutsättningarna för en framtida devalvering. Moderatledarens uttalande inbjöd till tolkningen att ett devalveringsbeslut kunde vara nära förestående. Nu ber jag att få citera vidare ur intervjun, där Anders Björck slutade sitt citat. Efter det Anders Björck läste upp frågades följande: ”Skulle ni säga, att 6 96 är den maximala devalvering som vore förenlig med att stanna i ormen i ett framtida läge?” Observera uttrycket ”i ett framtida läge”! På det svarar herr Bohman: ”Det kan jag inte säga, eftersom det beror på de andra staterna i ormen. Vid toppmötet nyligen i Förenta Staterna bad Arthur Burns, och även finansminister Blumenthal, de starka länderna att appreciera sina valutor. Jag hoppas därför att D-marken skall apprecieras mera.” Det är det fullständiga citatet. Låt oss göra Jan Magnus Fahlström — Journalistförbundets vice ordförande och en kunnig ekonom, såsom Gunnar Sträng här vitsordat — rättvisa, när vi nu ser till vilka slutsatser han kom! Jag sade att uttalandena i intervjun inbjöd till tolkningen att ett devalveringsbeslut kunde vara nära förestående. Detta framgår just av ledarnotisen i Dagens Nyheter den 29 juli 1977, alltså en månad före beslutet om devalveringen och om Sveriges utträde ur ormsamarbetet på valutans område. Sveriges största morgontidning skrev alltså ordagrant följande i sin ledarkommentar om hur intervjun kunde komma att tolkas: ”Uttalandena är, i varje fall så som de återges i telegrammet, inte precis kristallklara. Men de kan och kommer förvisso att tolkas så att Sverige nu trycker på de andra länderna i valutaormen för att få skriva ner kronan en gång till och med mera än 6 procent som de gick med på den 1 april. Vi skulle visserligen helst vilja stanna kvar i ormen. Men får vi inte vår vilja fram, så är vi beredda att lämna ormen och låta kronan gå sin egen väg, även om vi är medvetna om att detta kan leda till ett sammanbrott för valutasamarbetet och utsätta oss för hård kritik. Slutsats att dra för alla som handlar i kronor: kronan kommer snart att skrivas ner rejält, i varje fall med klart mer än 6 procent. De kommer givetvis att handla därefter. Misstanken att kronan är på väg att skrivas ner är visserligen inte ny för dem. Men att få det bekräftat av ekonomiministern i en förhandsintervju måste inge dem nyhetens behag. En så lösmynt ekonomiminister har de nog aldrig kunnat drömma om.” Så skrev alltså Journalistförbundets vice ordförande. Den första försummelsen jag riktade kritik mot var att ekonomiministern aldrig undersökte vilken typ av informationsblad han medverkade i.

Via den tyska tidskriften Kapital, som jag fick del av för ett par dagar sedan, skall jag därför här närmare presentera det internationella informationsbladet i fråga. Den ansvariga brevskriverskan, Danielle Hunebelle, är en fransk kvinnlig journalist, som serverar ”inside information” under den intima formen ”Dear Sir” på fyra maskinskrivna ark tolv gånger om året. Texten är så åtråvärd att ledande företag, särskilt inom bankvärlden i Europa, USA och Asien, betalar ca 25 000 kr. om året för att få del av informationen. För intervjun med Gösta Bohman har alltså abonnenterna fått punga ut med ca 2000 kr. — om nu den tyska tidningens uppgifter är riktiga. Varken Anders Björck eller Gösta Bohman har skaffat sig några informationer om detta. Om Gösta Bohman känt till detta, vill jag inte tro ekonomiministern om annat än att intervjun aldrig blivit av, i varje fall inte i den form den fick. Vår ekonomiminister visste heller inte — vilket väl må vara honom förlåtet — att Danielle Hunebelle 1972 under rubriken ”Dear Henry” roade sina läsare i en bok, som översattes till 24 språk, med att berätta om sitt svärmeri för Nixons utrikesminister med efternamnet Kissinger. Av den boken framgår, vilket hör till den här debatten, att utgivaren av den brevserie, i vilken ekonomiministern figurerar, inte saknar självförtroende. Hon skriver: ”Folk som Henry och jag finns inte i dussinvara. Det föreligger inget tvivel om att vi drogs till varandra.” Det var alltså inför en företrädare för denna inte så anspråkslösa journalist som Gösta Bohman yttrade sig och öppnade sitt hjärta om den svenska ekonomin och om devalveringar i det förflutna och eventuellt i framtiden. Det skedde i början av juni förra året, alltså den månad då spekulationen mot den svenska kronan var mycket stor enligt Gösta Bohmans egna uppgifter. Hilding Johansson har här kompletterat honom. Veckovis var avtappningen än större i augusti, alltså efter brevens officiella publicering i Sverige. Nu säger Anders Björck att inget kom ut till offentligheten av intervjun förrän i slutet av juli, då den publicerades i Sverige. Vilket underlag har han för detta uttalande? Intervjun låg ju på denna dams redaktionella bord redan i juni. Danielle Hunebelle disponerade över Gösta Bohmans uttalanden redan i juni, och i sin reklam älskar denna ambitiösa journalist att berömma sig av att presentera, som det heter, nyheterna innan de inträffar.

Mot denna bakgrund skulle jag finna det anmärkningsvärt, om riksdagen skulle ställa sig bakom konstitutionsutskottets majoritets uttalande att utskottet inte har kunnat finna fog för någon kritik mot ekonomiministern.

Herr talman! Jag instämmer under denna punkt i Hilding Johanssons hemställan att kammaren skall anta reservationen, som i sina båda sista stycken innehåller följande tillkännagivanden: ”Utskottet anser att ekonomiministern genom sina uttalanden bidragit till de mycket omfattande spekulativa valutautflödena.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

Herr talman! Den här franska damen måste verkligen vara någonting alldeles särdeles. Med tanke på allt fuffens som hon har haft för sig — enligt Olle Svensson — borde man ta sig i akt för henne. Men de som såg till att intervjun blev av var UD:s pressbyrå. Såvitt jag vet har den fortfarande en socialdemokratisk chef. Det var alltså inte herr Bohman som tog initiativet. Byrån gick i god för damens ärbarhet och försökte två gånger förmå Gösta Bohman att närma sig icke damen, för så roligt var det nu inte, utan en frilansjournalist som arbetade för hennes räkning och som heter Basil Caplan. Men nu kommer poängen: Om den här damen eller rättare sagt hennes handgångne man är så vedervärdig — åtminstone har ju Olle Svensson den inställningen — varför ställde då Olof Palme upp och lät sig intervjuas? Det var nämligen just vad han gjorde. Jag har här en lista, upptagande 28 personer som den här frilansjournalisten, som gjorde intervjun med Gösta Bohman, intervjuade under sitt 14 dagars besök i Sverige. Första namn på listan: Olof Palme, ”former prime minister, leader social democratic party”. Bland övriga namn kan jag nämna Pierre Vinde, icke obekant för herr Sträng, f.d. statssekreterare hos herr Sträng, samt Lennart Bodström, som inte heller torde vara obekant. Då har Olle Svensson mage att gå upp i kammarens talarstol och göra sig lustig över denna dam och hennes medarbetare. Vi har här en lista som upptar namnen på 28 förtjänstfulla personer i det svenska samhället, vilka ställer upp för intervjuer. Om det är fel som det står här så kan vi ju få en dementi från herr Palme, som finns i kammaren just nu. Sådana argument, ärade kammarledamöter, använder sig alltså en av reservanterna, Olle Svensson,av i den här debatten. Man borde egentligen inte säga mer, för det här visar klart, tycker jag, vad det hela handlar om. Men låt mig något beröra herr Fahlströms ledare, som återkommer gång på gång i debatten. Det främsta motivet för Olle Svensson att fästa avseende vid den tycks vara att herr Fahlström är vice ordförande i Journalistförbundet. Vad det har med saken att göra har jag svårt att förstå, men det kanske ligger någonting särskilt i detta. Jag vill då bara tala om att herr Fahlström för ett tag sedan har skrivit en ledare om sin egen ursprungliga ledare, där han kallar den debatt som har följt efter den första ledaren för en Grönköpingsmässig debatt. Herr Svensson har mer än de flesta bidragit till just denna Grönköpingsmässiga debatt.

Herr talman! Jag kan inte fatta hur Anders Björck kom in på att vi skulle diskutera någon dams ärbarhet och sådant — det är då hans eget sätt att föra debatten.

Anders Björck borde tänka på en sak innan han blir alltför ivrig. Han anför ett argument som också ekonomiministern har anfört i utskottet, nämligen att det spekulativa valutautflödet skulle ha varit störst i juni och juli. Detta visar, menar man, att Gösta Bohman inte kan ha bidragit till valutautflödet, därför att intervjun blev känd i svensk press först i slutet av juli. Det argumentet faller ju helt samman. Vad jag har velat peka på är att det finns en skrift av det här slaget som berömmer sig av att i förväg ha insidesinformationer. Då är det olämpligt att i förväg visa öppenhet mot en företrädare för en sådan tidskrift. Gösta Bohman borde i så fall ha undvikit att diskutera devalveringsfrågan med den medarbetaren. Jag har inte vänt mig emot att andra politiker i andra sammanhang har ställt upp för intervjuer. Tidskriften kan i och för sig vara mycket bra och värdefull. Men jag har också velat peka på dels vilka abonnenter, dels vilken karaktär denna tidskrift har. Anders Björck har inte bestritt att Gösta Bohman inte har kontrollerat vilken typ av informationsblad det var fråga om innan han ställde upp. Öppenheten mot denna tidskrift ställer jag i kontrast mot den slutenhet och det bristande förtroende för den svenska oppositionen som har dokumenterats när det gäller att försöka ge information åt den om devalveringen i förväg.

Herr talman! Man frestas att säga till herr Svensson: Fortsätt inte, det blir bara värre! Vad handlar det här om? Herr Bohman skall inte få ställa upp för den här tidningen, som UD:s pressbyrå går i god för och som pressbyrån ber Gösta Bohman ställa upp för, därför att Gösta Bohman är en så mäktig man och har sådana kunskaper att varje litet yttrande skulle kunna misstolkas. Men herr Palme får gärna ställa upp, därför att han är en så obetydlig och okunnig person, så det spelar ingen roll om han uppträder för tidningen. Det har han också gjort. Vilket underbetyg är det herr Svensson utdelar åt sin egen partiledare? Andra personer skulle också kunna ställa upp, t.ex. Lennart Bodström eller Pierre Vinde som var statssekreterare i det tidigare finansdepartementet. Det spelar ingen roll om dessa personer ställer upp. Alla får göra det, utom herr Bohman. När herr Bohman nu ställer upp på UD:s enträgna inrådan så dementerar han att det är fråga om att lämna ormsamarbetet. Gösta Bohman kan väl sedan inte göras ansvarig för vad Journalistförbundets förste vice ordförande —- eller vad han nu är — missuppfattar eller skriver i en artikel. Tänk om man skulle behöva ta ansvar för alla tokiga ledare som skrivs i det här landet. Då skulle det inte vara lätt att vara politiker över huvud taget. Vad det här handlar om är faktiskt att tidningar eller informationsblad inte skall få skriva om eventuella devalveringar. Det är en märklig attityd från en journalist. När jag lyssnar till vad Olle Svensson säger om att detta över huvud taget är någonting man inte får skriva om, så förstår jag bättre varför den socialdemokratiska pressen går så dåligt som den gör. Valutautflödet började i slutet av maj. Denna intervju gjordes i mitten av juni. Vad som hände under dessa tre veckor kan man i rimlighetens namn inte beskylla Gösta Bohman för. Det som Olle Svensson säger är inte riktigt, vilket tydligt har framgått av den här debatten. Herr talman! Jag tycker att det vore lämpligt att erkänna att man här från socialdemokratiskt håll är ute i ogjort väder. Man kan kritisera devalveringarna i andra fora än i konstitutionsutskottet. Några konstitutionella aspekter från de socialdemokratiska ledamöternas sida har de här replikskiftena definitivt inte haft, såvitt jag kan förstå. Jag vill sluta med att konstatera att Olof Palme ställt upp i ett sådant här sammanhang. Jag vill också fråga Olle Svensson om det var riktigt eller inte.
Herr talman! Är det typiskt för regeringspartierna i en dechargedebatt att föra över debatten till att handla om oppositionsledaren? Vad jag här har sagt är det som Anders Björck nu också har hjälpt mig att visa, nämligen att det hade skett ett valutautflöde i slutet av maj och fram till det att intervjun beviljades. Ändå var inte Gösta Bohman försiktig, utan oförsiktig nog att ställa upp för ett internationellt informationsblad utan att ta reda på vilka abonnenter det har och vilken karaktär det har. Det är ju på grund av ekonomiministerns åsidosättande av ett säkerhetskrav från den svenska nationens synpunkt när det gäller den svenska valutaekonomin, som jag kritiserar att han ställde upp och uttryckte sig så oförsiktigt att man kunde tolka detta som en signal om en kommande devalvering. Försök inte blanda in den socialdemokratiska pressens redigering i denna debatt! Det här handlar om statsrådsansvaret. Vi anser att ekonomiministern brustit i omdöme genom att ställa upp i intervjun utan att kontrollera vilket organ han uttalade sig i och hur materialet kunde användas, och att han därmed har medverkat till det spekulativa valutautflödet. Vi vänder oss också mot att medan han var öppen på den punkten, var han sluten gentemot oppositionen och visade den litet förtroende.

Herr talman! Efter Anders Björcks senaste inlägg börjar ju debatten få riktig nivå. Jag är ledsen att jag inte kan fortsätta på den utvecklingslinjen, utan föredrar att återgå till sakfrågorna. De anmärkningar som har framförts i reservationen gäller två saker. Den första är att man vill kritisera regeringen för dåligt samråd, bl.a. med, som Olle Svensson sade senast, hemlandets opposition. I den socialdemokratiska reservationen har man emellertid en mera begränsad skrivning. Där kritiserar man bara regeringen för bristande samråd med den socialdemokratiska oppositionen, vilket är något mera begränsat. Jag tycker det är förvånansvärt att man inte kritiserar att samrådet varit dåligt med samtliga oppositionspartier — det hade varit mera befogat. Det naturliga är ju att en regering som vill genomföra en devalvering eller annan stor valutapolitisk åtgärd tar samråd med samtliga partier i riksdagen. Är förklaringen till begränsningen i den socialdemokratiska skrivningen möjligen att inte heller den socialdemokratiska regeringen vid valutapolitiska avgöranden samrådde med vänsterpartiet kommunisterna? Jag använder i ställer Olle Svenssons term, som jag tycker är mera allmän och därför riktigare. Den andra anmärkningen man riktar är att ekonomiministern genom sina uttalanden har bidragit till det omfattande spekulativa valutautflödet. Vpk delar uppfattningen att skarp kritik bör riktas mot regeringen för dess handläggning av devalveringsfrågan, och mot ekonomiministern för dennes uttalanden före delvalveringsbeslutet. Vi kommer självfallet att rösta för reservationen. Jag vill emellertid tillfoga att vi för vår del anser att en tredje anmärkning också borde ha förekommit i reservationen. Den viktigaste anmärkningen anser vi bör gälla vad man bara snuddar vid från socialdemokratiskt håll i sin reservation, men där regeringen inte kritiseras direkt. Vi avser detta att den borgerliga regeringen inte alls ingrep för att söka stoppa den omfattande spekulation i en devalvering av den svenska kronan som förekom under hela sommaren. Hilding Johansson i Trollhättan har redan refererat till den undersökning som utförts av två riksbanksekonomer, herrar Franzén och Uggla, som redovisats i en artikel i Ekonomisk debatt nr 2 1978. Jag tycker att denna artikel är ett av de mest väsentliga bidragen till den fråga som vi nu diskuterar. Artikeln utgör en analys av vad författarna kallar de förväntningsstyrda valutarörelserna under sommaren 1977. Med det uttrycket avser de bägge författarna ”de valutautflöden vilka påverkar valutareserven och som kommer till stånd enbart därför att man förväntar en växelkursjustering”. Sådana förväntningsstyrda valutarörelser kan vara resultat av både svenska och utländska företags agerande. De är också resultat av både aktivitet och passivitet. En importör som har en varuskuld i utländsk valuta kan inför en förväntad devalvering tidigarelägga sin betalning, så att den äger rum medan kronan ännu har ett högt värde. Ett företag kan också inför en devalvering vänta med att ta upp ett planerat lån utomlands. Stora uppköp av resevaluta kan göras inför en förväntad devalvering. Företag och kommuner kan öka sina insättningar i utländsk valuta i svensk bank på s.k. valutakonton osv. De bägge författarna har gjort en undersökning om det förväntningsstyrda valutautflödet sommaren 1977, och de anser att det uppgick till inte mindre än mellan 6 och 8,5 miljarder kronor. De betonar att denna kalkyl underskattar valutautflödet. Minskningen i valutareserven skulle ha varit betydligt större om inte statens och riksbankens upplåning i utlandet hade motverkat utflödet. För vanligt folk är det inte så svårt att svara på frågan vem som vinner och vem som förlorar när sådana valutadispositioner blir framgångsrika, dvs. när en spekulation i en växelkursförändring verkligen uppkommer. Också de bägge författarna svarar att den omfördelning från riksbanken till företagen som ”dispositionsvinsterna” i samband med en devalvering innebär leder till en nedgång i riksbankens vinst, vilket medför att det belopp som skall utdelas till statskassan minskar. De fastslår, och jag tror inte att någon kan bestrida det, att det alltså är skattebetalarna, som i sista hand betalar företagens s.k. dispositionsvinster. Dessa beräknas i samband med devalveringen sommaren 1977 ha uppgått till mellan 600 och 850 milj.kr. Detta var alltså de vinster som gjordes direkt på spekulation i den svenska kronan under sommaren 1977. Uttryckt i klartext förekom alltså denna sommar en betydande spekulation i en devalvering av den svenska kronan. Spekulationen lyckades. Särskilt en rad företag men säkerligen också enskilda kapitalägare kunde därigenom göra stora direkta vinster, som i sista hand får bekostas av de svenska skattebetalarna. Detta tycker jag är det väsentliga i diskussionen om regeringens handläggning av devalveringsfrågorna. Regeringen ingrep inte för att försöka stoppa devalveringen. Utan att undervärdera betydelsen av herr Bohmans lösmynthet anser jag alltså att regeringens viktigaste försyndelse i detta sammanhang var att den icke ingrep mot spekulationen i den svenska kronan. Det finns medel som kunde ha använts i detta syfte, men regeringen ville alltså inte tillgripa dessa. Herr talman! Detta skulle vi från vpk:s sida ha påpekat i en reservation, som skulle ha blivit fylligare än den nu avgivna socialdemokratiska reservationen i konstitutionsutskottet, om vi hade haft möjlighet att göra detta där. Som bekant har vpk berövats denna möjlighet. Ett parti i riksdagen har av de övriga partierna ställts utanför arbetet med granskningen av den sittande regeringens åtgärder. Granskningen av riksdagens åtgärder, bl.a. det förhållandet att ett parti ställts utanför ordinarie utskottsarbete, sker inte här men dess resultat kommer till uttryck genom medborgarna i de allmänna valen. Herr talman! Jag är övertygad om att de kommer att ägna uppmärksamhet åt denna kränkning av demokratin.

Herr talman! I anslutning till det resonemang som förs i KU:s betänkande om s.k. spekulativa valutaflöden före devalveringen i augusti förra året, vill jag till ledamöterna och till kammarens protokoll rapportera följande: En delegation från Bundestag i Bonn besökte riksdagen i början av juni 1977. I anslutning till besöket ordnade riksdagen bl.a. en lunch den 9 juni i Teatercaféets salonger. Vid lunchen deltog ett 25-tal personer, varav ca hälften tyska gäster. I övrigt var riksdagsledamöter samt representanter för utrikesdepartemenetet, för riksdagens kansli och för Sveriges industriförbund närvarande. Efter lunchen ägde ett tankeutbyte rum mellan de båda parlamentarikergrupperna, varvid öppet diskuterades främst aktuell ekonomi. Diskussionen inleddes av Kjell-Olof Feldt såsom vice ordförande i riksdagen finansutskott. Feldt gjorde en ganska lång exposé över Sveriges ekonomiska läge och kom mot slutet av sitt anförande bl.a. in på devalveringsproblemet. Efter att ha berört den 6-procentiga devalveringen i april sade Feldt ungefär att efter vad han hade erfarit så diskuterades f. n. en ytterligare devalvering — denna gång med inte mindre än 10 å 15 96 — och man övervägde även att lämna samarbetet i valutaormen! Jag reagerade mycket starkt vid detta påstående! Då jag på grund av ett återbud blivit äldste ledmot från majoritetssidan insåg jag att det föll på min lott att med största möjliga eftertryck dementera varje sådant rykte. Min minnesbild av Kjell-Olof Feldts påstående är mycket tydlig, dels på grund av dess sakliga innehåll, dels på grund av vissa detaljer i det diskussionsinlägg som jag sedan gjorde. Sakligt blev jag mycket överraskad över de höga procentsatser som Kjell Olof Feldt nämnde och över hans påstående att man övervägde att lämna samarbetet inom valutaormen. Båda leden i hans uttalande innehöll för mig fullständigt nya uppgifter! Såsom intresserad av Sveriges ekonomi och med viss ekonomisk insikt hade jag under senvåren upprepade gånger bearbetat mina partikolleger i riksbanksfullmäktige med påståendet att aprildevalveringen inte räckte. För min del ansåg jag att en snar ytterligare devalvering med 6 96 behövdes, vilken jag bedömde kunde ske inom valutaormens ram. Allra helst ville jag föreslå 8 96, om det kunde accepteras av valutaormens medlemsländer. Vad jag och mina partikolleger i riksbanksfullmäktige i stort hade kommit fram till var: högsta möjliga ytterligare devalvering inom ramen för fortsatt samarbete i valutaormen. Vi visste att så höga procentsatser som 10 å 15 96 inte kunde accepteras av valutaormens länder och nämnde aldrig ens tanken att Sverige skulle lämna valutaormen. - Kjell-Olof Feldts båda uppgifter vid lunchen den 9 juni var närmast chockerande för mig! I mitt improviserade diskussionsinlägg försökte jag utifrån min position på majoritetssidan och såsom ledamot i skatteutskottet att starkt dementera det rykte som Kjell-Olof Feldt hade delgivit de närvarande. Jag erinrar mig alldeles särskilt att jag som stöd för minnet skrev på en papperslapp de fyra orden ”currency snake”, ”coordination” och ”collaboration”. Före den aktuella lunchen visste jag faktiskt inte hur valutaormen benämndes på engelska. Jag kunde ordet ”Valutaschlange”, men det var Kjell-Olof Feldt som lärde mig orden ”currency snake”. Jag underströk i mitt inlägg hur väsentligt jag ansåg det vara med en ”coordination” mellan de västeuropeiska valutorna inom the ”currency snake” och att jag ansåg ”collaboration” mellan Västeuropas länder i valutasammanhang helt nödvändigt. Jag dementerade också utifrån vad jag visste från folkpartiets riksdagsgrupp och statsråd att någon devalvering som den Kjell-Olof Feldt nämnt var aktuell; ännu mindre planerade regeringen att lämna valutaormen. Dessa språkliga detaljer från mitt diskussionsinlägg är ju i sig själva oväsentliga, men jag har velat nämna dem här, då de visar den tydliga minnesbild jag har av mitt försök att dementera Kjell-Olof Feldts uppgifter. Herr talman! Jag avstår helt från att dra några slutsatser om huruvida den här relaterade öppna lunchdiskussionen kan ha påverkat förra sommarens ”spekulativa valutaflöden” eller ej. När jag läste reservationen 5 med kritiska synpunkter på ett visst uttalande av ekonomiministern kände jag det som en moralisk skyldighet att informera kammaren om ett annat uttalande i

Herr talman! Det har under debatten i den här frågan gjorts gällande att det var fel av den politiska oppositionen att över huvud taget diskutera Sveriges valutapolitik under det år som gått. Nu nämnde Mats Hellström det självklara spörsmålet: Varför har devalveringar och valutapolitik diskuterats i den svenska riksdagen? Svaret är: Jo, av det enkla skälet att den svenska valutapolitiken radikalt har förändrats sedan regeringsskiftet. Den har lagts om, vi har fått en helt ny teknik för valutapolitiken, och vi har brutit upp det valutapolitiska samarbetet i Europa. Att den politiska oppositionen inte skulle ha rätt att diskutera en så grundläggande kursändring i valutapolitiken är orimligt! Att dessutom den meningen framförs av en medlem av konstitutionsutskottet, som skall vaka över riksdagens konstitutionella rättigheter, kan väl bara förklaras av att den talaren heter Anders Björck! Det har också sagts att ett bevis på hur väl regeringen hanterat frågan är att den var väl förankrad och mottogs med förståelse i övriga nordiska länder. Låt mig då referera tre uttalanden som gjordes omedelbart efter devalveringen i augusti 1977 enligt en pressöversikt från Bank for International Settlements — BIS — daterad den 30 augusti 1977: Den norske finansministern Per Kleppe sade vid en presskonferens i Oslo att Norge hade tvingats devalvera med 5 96 på grund av det svenska devalveringsbeslutet. Han sade också att Sverige hade beträtt en farlig väg genom sitt devalveringsbeslut och beslutet att lämna ormen. Chefen för Danmarks Nationalbank Erik Hoffmeier sade i Köpenhamn — även det den 29 augusti —att de svenska åtgärderna var extremt olyckliga och att de hade tvingat Danmark att tillsammans med Norge följa efter. Den finske statsministern Kalevi Sorsa sade enligt Dagens Nyheter den 30 augusti att den finska regeringen ”hamnat i väldiga svårigheter på grund av Sveriges devalvering”. Är de här reaktionerna och uttalandena resultatet av en skicklig hantering av väl genomförda samråd? Nej, herr talman, alla vet att den svenska regeringens oskickliga och nonchalanta hantering av våra nordiska grannländer tvärtom skapade en lång tids irritation i det nordiska samarbetet. Sedan skall jag säga några ord till herr Hörberg.

Vad hände då vid den där lunchen? Herr Hörberg säger att han var chockad —så chockad tydligen, att det ledde till en minnesförlust som sträckte sig över åtta månader, innan han på nytt erinrade sig detta. Han påstår att hans minnesintryck nu är så tydliga, därför att han har en papperslapp där det står ”currency snake”, ”coordination” och ”collaboration”. Ja, jag måste säga att herr Hörberg har en väl utvecklad semantisk känslighet, om han ur dessa fyra ord kan erinra sig och utläsa vad som skulle ha ägt rum för nio månader sedan! Eftersom jag av journalisterna tillfrågats om den här lunchen och herr Hörbergs ryktesspridning, har jag också försökt erinra mig vad som ägde rum. Det framgår alldeles klart att valutaormen och Sveriges roll i det sammanhanget togs upp från tysk sida av det ganska enkla skälet att man var intresserad av om Sverige skulle stanna kvar i valutaormen eller inte. Alla visste ju att den svenska valutan utsatts för påfrestningar. Den hade devalverats två gånger under de senaste nio månaderna, före juni 1977. Jag fick frågan vad jag ansåg borde ske med Sveriges ställning visavi valutaormen. Jag hade — och det tycker jag herr Hörberg borde inse —- ingen som helst anledning att tala å Gösta Bohmans vägnar eller å regeringens vägnar. Jag fick frågan i egenskap av representant för den socialdemokratiska oppositionen. Då sade jag att jag ansåg — och visste att det också var mitt partis mening —att Sverige borde stanna kvar i valutaormen, att det var den valutapolitik som föreföll oss bäst att föra. Det var ett besked som jag avgav för att lugna våra tyska kolleger, som tydligen hört rykten om att Sverige måhända var på väg att bryta upp. Vem vet vilka news letters de i själva verket hade studerat före lunchen i juni 1977. I den mån devalveringar nämndes var det från min sida en kommentar till den devalvering som genomfördes i april. Herr Hörberg har rätt i — och det är den enda punkt där jar tror våra minnesbilder överensstämmer — att jag sade att vi ansåg att regeringen hade följt upp devalveringen på ett otillräckligt sätt och att vi krävde och hade krävt andra och, enligt vår mening, effektivare åtgärder för att försvara den svenska valutans ställning. Jag kan alltså, herr talman, försäkra att herr Hörbergs nu efter åtta nio månader fabricerade minnesbilder från en lunch i juni 1977 är helt grundlösa. Jag förutspådde ingen svensk devalvering, förutspådde icke att Sverige skulle lämna valutaormen — tvärtom. Jag talade för en fortsatt svensk valutastabilitet och ett fortsatt svenskt medlemskap i valutaormen. Det var alltså tvärtom, herr talman!
Herr talman! Om det är någon som lider av minnesförlust så måste det vara Kjell-Olof Feldt — för jag kan inte tro att han talar mot bättre vetande. Jag kan på heder och samvete intyga att lunchdiskussionens inledande skede var precis så som jag har återgivit det. Jag har icke förändrat någonting, icke tillagt någonting, icke dragit någonting ifrån. Herr Feldt inledde med en mycket bra exposé över Sveriges ekonomiska läge, som jag minns att jag noterade såsom objektiv. För att komma från en ledande man på oppositionssidan tyckte jag det var värt att honorera. Men jag blev chockerad när han mot slutet direkt påstod det som jag nyss nämnde i mitt inledningsanförande. Jag prånglar inte ut någon historia, och jag ägnar mig inte åt någon ryktesspridning. Jag tror inte att jag är känd för det i kammaren. Och jag har icke lidit av någon minnesförlust under åtta månader. Jag har f. ö. i stort fått verifierat att jag har rätt i mitt påstående genom telefonsamtal med några av de tyska gästerna i förra veckan. Orsaken till att jag tar upp frågan i dag är att jag har så pass känsligt samvete att när jag i konstitutionsutskottets betänkande läste reservationen 5 och förstod ungefär hur debatten skulle gå i dag så tänkte jag: Skall den ena partens uttalande nagelfaras på det sätt som vi har hört här i eftermiddag, bör också den andra partens uttalande åtminstone meddelas i kammaren. Och Kjell-Olof Feldt är ju inte vem som helst i oppositionslägret — han är vice ordförande i finansutskottet. Det var därför så anmärkningsvärt att han i sitt inledningsanförande vid lunchdiskussionen förde ut ett rykte av den typ som jag nyss relaterade.

Herr talman! Det är nästan så att jag ber kammaren om ursäkt för att jag för den här debatten. Det är trots allt ekonomiministerns hantering som skall granskas, och det är en väsentlig skillnad på uttalanden som görs av ansvariga statsråd och de som görs av andra. Att kalla mig för något slags motpart till Gösta Bohman i det här ärendet och nästan göra detta till en rättegång, där jag skall stå till svars på jämbördig fot med landets ekonomiminister, är orimligt. Men jag har några frågor till herr Hörberg, för det här har börjat bli litet obehagligt. Herr Hörberg säger att han fått sina påståenden bekräftade vid samtal med tyska parlamentariker. Det är rätt ovanligt att man i denna kammare beskyller någon person för att ljuga, men det är ju vad herr Hörberg beskyller mig för nu. Då bör herr Hörberg omedelbart till kammarens protokoll läsa in åtminstone namnen på de personer som är beredda att intyga, tydligen också på heder och samvete, det som herr Hörberg har sagt här i kammaren. Om herr Hörberg var så chockerad över mina uttalanden — varför då gå och ruva över dem i nästan ett år? Varför inte komma t.ex. till mig och fråga huruvida jag ansåg att detta var riktigt? Varför hålla på att springa runt hos journalister i den här staden och i det här huset och försöka prångla ut denna historia i stället för att fråga mig: Är det här riktigt? Minns jag det här rätt? Det är sådant jag kallar ryktesspridning, herr talman, att inte ens ha det lilla kuraget att gå fram till den man anklagar för någonting och ställa vederbörande inför de eventuella fakta man har utan i stället försöka överraska med dem vid en sådan här debatt. Det är av en ren tillfällighet och tack vare journalisterna jag visste att herr Hörberg skulle komma med den här historien.

Jag ändrar inte på den vanan för att jag råkar träffa personer från andra länder, utländska gäster. Det är mig alltså helt främmande att sitta inför tyska parlamentariker och sprida några rykten, som det över huvud taget inte fanns något underlag för den gången, att vi skulle bryta upp ur det valutapolitiska samarbetet. Kom med några klara besked nu, herr Hörberg, för att rensa luften!
Herr talman! Jag har inte ruvat över detta i ett år som Kjell-Olof Feldt tillåter sig att säga, utan orsaken till att jag nu tar upp denna fråga är reservationen nr 5 till det betänkande som vi behandlar. Jag har inte haft någon anledning att bry mig om inlägget tidigare. Sedan vill jag gärna säga att i den diskussion som följde efter Kjell-Olof Feldts inlägg blev mycket ordat om valutaormen och om Sveriges kvarstannande däri. Slutsatsen av diskussionen blev att alla närvarande önskade att Sverige skulle vara kvar i samarbetet i valutaormen.

Givetvis hade det under diskussionen inte så energiskt understrukits att Sverige borde stanna kvar i valutaormen, om inte någon i inledningen hade sagt att det fanns tankar på att Sverige skulle lämna den. Och den som sade det var Kjell-Olof Feldt. Jag vill gärna i denna sista replik säga, herr talman, att jag lovar och försäkrar på heder och samvete att vad jag har sagt är sant och att jag inte vare sig tillagt eller förändrat något i mitt referat från den berörda lunchdiskussionen.

Herr talman! Jag skall leverera ett test till kammaren på herr Hörbergs försäkran på heder och samvete. Han sade här för en stund sedan att han över huvud taget inte hade börjat fundera över denna fråga förrän han läste reservationen till konstitutionsutskottets betänkande. Men, herr Hörberg, jag vet att för ungefär tre veckor sedan var ni i kontakt med representanter för pressen här i Stockholm för att försöka få ut den här historien, och då fanns, såvitt jag vet, inte den socialdemokratiska reservationen i konstitutionsutskottets betänkande. Jag överlåter åt kammarens ledamöter att bedöma huruvida det som herr Hörberg påstod för en stund sedan är lögn eller sanning. Jag tror att jag vet vad jag kan kalla det med min vokabulär. Av referaten från någon bulletin — vilken det nu var — framgick precis vad jag sade, nämligen att alla deltagarna i detta möte var överens om att Sverige skulle stanna kvar i valutaormen. Sedan gör herr Hörberg sig skyldig till den fantastiska slutsatsen att i och med att denna uppfattning blev allmän måste någon ha påstått att vi skulle lämna valutaormen. Det kallas brännvinsadvokatyr i mindre högtidliga sammanhang! Slutligen: Om det varit så att jag faktiskt hade sagt att jag väntade en devalvering på 10 å 15 96, varför stod inte det i det papper som herr Hörberg läste från? Herr Hörberg var tydligen chockerad under lång tid efteråt, och en så pass intressant uppgift borde han väl ha återgivit! Jag beklagar, herr talman, att en debatt av det här slaget skall få en så personlig inriktning som denna, men herr Hörberg får faktisk skylla sig själv när han tar upp den här frågan på det sätt som han gör och tillvitar mig sådana uttalanden.

Herr talman! Jag vill inte lägga mig i det senaste meningsutbytet på annat sätt än genom att säga: Plattare fall har jag nästan inte bevittnat i denna kammare. Herr Hörbergs enda bevisning var ett papper från denna överläggning, där det står att alla är överens om att Sverige borde stanna i valutaormen, för vilket alltså Kjell-Olof Feldt uppenbarligen kraftfullt hade argumenterat när den ende majoritetsrepresentanten själv sade att han inte begriper sig på sådana här saker något vidare. Tänk om regeringen hade agerat lika kraftigt och tänk om regeringen hade stannat i valutaormen i stället! Det är hemskt att behöva höra på detta. Herr talman! De socialdemokratiska talarna har utförligt belyst ärendet. Regeringen och framför allt ekonomiministern är illa tilltufsade. Herr Bohman har visat sig vara alltför lösmynt inför offentligheten och alltför litet talträngd i sina relationer med oppositionen.

Innan jag kommer in på vad jag skall säga i övrigt vill jag bemöta det som nämndes här om samråd vid vårdevalveringen. Låt mig om detta enkelt säga följande: Jag informerades av en framträdande politiker i ett grannland om den svenska devalveringen. Jag väntade sedan i ungefär ett dygn innan herr Bohman ganska nonchalant i en korridor i det finska riksdagshuset meddelade mig att den svenska regeringen beslutat devalvera. De nordiska länderna informerades så dåligt, att den stackars finske statsministern — efter det att alla journalister visste om det — vid middagsbordet fick översatt för sig Jag skall i övrigt begränsa mig till att ta upp två frågor. Den ena gäller herr Bohmans försök att skylla ifrån sig genom att anklaga oppositionen för att skada den svenska valutan, när vi kritiserar hans lösmynthet. Det är i och för sig en intressant frågeställning, och givetvis bör man ta sådana hänsyn. I fjol våras, när herr Bohman strödde en hel del obetänksamma uttalanden omkring sig, var vi starkt betänkta att offentligt kritisera honom. Vi avstod emellertid, just av hänsyn till kronans värde. Men man når en gräns när flathet och tystnad blir ännu mer skadligt för landet. Det gällde i samband med de uttalanden som utförligt diskuterats här tidigare i debatten. Genom kontakter ute i Europa, framför allt i Paris, fick vi också anmodanden av ungefär följande innebörd: Kan ni inte försöka få tyst på den svenske ekonomiministern och hans medarbetare? De sprider uttalanden omkring sig här ute i Europa som hela tiden blåser under intrycket av att en ytterligare devalvering står för dörren. Förstår de inte att spekulanterna har långa öron? I det läget var det bättre för landet att vi sade ifrån på skarpen till herr Bohman. Gränsen för när tystnad hade blivit flathet var nådd i slutet av juli. Mitt andra ämne är följande: Det framgick av förhören med Gösta Bohman i konstitutionsutskottet att det reella beslutet om devalveringen fattades rätt tidigt, redan någon vecka innan det formella beslutet kom — herr Bohman känner behov av att säga detta, eftersom han vill hävda att han rätt tidigt tog kontakt med ormenländerna och våra nordiska grannländer. Därmed förelåg i sak gott om tid för samråd med oppositionen. Men med den något föraktfulla attityd som herr Bohman lagt sig till med såsom makthavare i etablissemanget anser han inte att det förelåg något skäl för samråd med oppositionen. För detta har han med rätta utsatts för skarp kritik av konstitutionsutskottets socialdemokrater, och lagom till att jag gick upp i talarstolen har han också lämnat denna sal. Det blev emellertid, herr talman, än värre. När statsminister Fälldin skulle värja sig för kritiken över att regeringen inte samrått med oppositionen, så gav han en helt annan version än herr Bohman. Han sade: Valutaflödet under början av devalveringsveckan blev så starkt att vi tvingades till ett snabbt beslut. Vi fick inte tid över för samråd med oppositionen. Enligt logikens grundläggande regler kan vi av det nyss sagda dra följande slutsats: Statsministerns och ekonomiministerns versioner strider på ett avgörande sätt mot varandra. Båda kan icke vara med sanningen överensstämmande. En av dem talar följaktligen osanning. Herr talman! Det nu anförda ger en av många djupt oroande bilder av den borgerliga regeringen i Sverige år 1978.

Herr talman! Jag tycker att vi, ju längre debatten lider, har fått en djupt oroande bild av den socialdemokratiska debattekniken i detta sammanhang. Herr Palme tar nu upp frågan om vårdevalveringen, den som ägde rum i början av april. I den socialdemokratiska reservationen till konstitutionsutskottets betänkande nämns denna devalvering icke alls. Där har man ingen kritik att framföra. Men herr Palme har tydligen kritik att framföra. Men då tycker jag att herr Palme kunde meddela sina kamrater i utskottet detta för att de skall få den fullständiga bild som han efterlyser. Socialdemokraterna i utskottet har givit sin accept för vårdevalveringen. Då bör socialdemokraterna i utskottet inte nu komma och kritisera den. Reservationerna finns på s. 38-40, och var och en kan själv läsa dem. Beträffande informationen kunde jag i ett tidigare inlägg konstatera — herr Palme var måhända inte i kammaren då — att när danskarna devalverade ringde Haekkerup till Gösta Bohman dagen före. Och hur är det i Norge, där socialdemokraterna regerar? Senast det var aktuellt med en devalvering där informerade den norske socialdemokratiske finansministern det norska stortingets finanskommitté samma dag. Så uppträder alltså socialdemokraterna i de grannländer som herr Palme nu tar upp och använder som ett argument i denna debatt. Det är faktiskt så att den nuvarande regeringen på detta område har följt samma former som den gamla regeringen. Det kan väl ändå inte vara så — då är det verkligen, för att använda herr Palmes eget uttryck, djupt oroande —att den nuvarande oppositionen kräver en alldeles speciell behandling? Får jag fråga herr Palme: Om nu den olyckan skulle tima att herr Palme och hans partikamrater kommer till regeringsmakten, är det då deras avsikt att det i fortsättningen skall bli en annan ordning, att man skall ha förhandlingar med oppositionen i god tid? Kan vi i dag få ett besked av herr Palme på den punkten? Det tror jag skulle vara väldigt bra för framtiden.

Herr talman! Jag sade nyss att det var synd om Gösta Bohman att han hade Anders Björck som vapendragare, och det tycker jag underströks med breda streck nyss. Aprildevalveringen tog Anders Björck upp och gav en alldeles felaktig version av den. Det kunde naturligtvis finnas anledning att kritisera den också. Det finns mycket man kan kritisera, men man får prioritera och ta det verkligt allvarliga — det som hände i höstas. En socialdemokratisk regering kommer att följa demokratiska spelregler, vilket vi alltid har gjort. Jag har varit med många gånger och jagat runt i landet för att få tag på oppositionsledarna och få dem med i diskussioner när det har blivit valutaoro i världen. Jag skall än en gång upprepa vad som faktiskt har hänt. För att värja sig hävdar herr Bohman att beslutet om devalveringen träffades tidigt så att han kunde informera bl.a. de nordiska länderna. Men samråda med oppositionen ville han inte. Det var alltså större risker att samråda med oppositionen enligt demokratiska spelregler än att prata med redaktören för Danielle Hunebelle's International Letter. För att värja sig säger herr Fälldin: Det kom en så väldig spekulation dagarna innan devalveringen genomfördes, och vi fick därför så bråttom att vi tyvärr inte hann med att informera oppositionen. Jag vill understryka för kammarens ledamöter att dessa två versioner absolut inte går ihop. Båda kan inte vara sanna. Vilken som är osann vet jag inte. Men det är ganska trist, när vi har ett allvarligt granskningsärende, att två av regeringens representanter, var och en för att skydda sitt eget skinn, lämnar versioner som helt strider mot varandra.